Fru talman! Anti Avsan har ställt ett flertal frågor som berör polisens brottsutredningsverksamhet och hur den kan förbättras. Anti Avsan frågar vilka generella åtgärder som behöver vidtas med anledning av det som framkommit i medierna om en inbrottsstöld hos ett företag i Järfälla. Han frågar även vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisen ska nå ökad effektivitet och högre uppklaring av brott. Anti Avsan frågar också om det finns något som jag anser är särskilt viktigt beträffande polisens attityder till sina arbetsuppgifter. Avslutningsvis frågar han vilka utmaningar jag ser när det gäller hur det polisiära ledarskapet är utformat och utövas. Tyvärr är inte Anti Avsan här i kammaren, men jag ska ändå läsa upp stora delar av svaret. Att utreda brott är en av polisens viktigaste uppgifter. Som medborgare kan man förvänta sig att Polismyndigheten vidtar relevanta utredningsåtgärder när brott har begåtts. Det är angeläget att även mängdbrott, exempelvis stölder, utreds och klaras upp - både för att de brottsdrabbade ska få upprättelse och för att värna tryggheten i samhället. Det går att hitta många exempel på framgångsrikt brottsutredande arbete inom svensk polis. Tyvärr går det också att hitta exempel på fall där polisens handläggning inte motsvarar förväntningarna. Det är viktigt att det finns en kultur och ett ledarskap som uppmuntrar och säkerställer att varje enskild medarbetare utför sina uppgifter på ett omdömesgillt och professionellt sätt. Närvarande och engagerade chefer och förundersökningsledare som ger löpande återkoppling på utfört arbete är en viktig förutsättning för en framgångsrik utredningsmiljö. Omorganisationen av svensk polis ger fördelar både när det gäller resursfördelningen och styrningen av verksamheten. Organisation, arbetssätt och metoder måste dock fortsätta att utvecklas. Jag tror inte att Polismyndighetens verksamhet blir effektivare av detaljstyrning från regeringen. Regeringen ska ge bästa möjliga förutsättningar för myndigheterna att verka, men det är på myndigheterna som arbetet utförs. Vi behöver en styrning som skapar större möjligheter för medarbetarna i offentlig sektor att själva ta ansvar för och utveckla verksamheten. Det är sannolikt en mer framkomlig väg att uppnå en varaktig förbättring av brottsutredningsverksamheten. Då Anti Avsan, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade tredje vice talmannen överläggningen avslutad.